Herr talman! Vi har fått dagsfärska rapporter, bl.a. i morgonnyheterna, om att i stort sett hela den ledande oppositionen är arresterad och att vissa grupper kommer att åtalas för högförräderi. Enligt Sydafrikas lagar kan det hårdaste av straff utdömas för detta brott, nämligen dödsstraff. Dessa rapporter tycker jag klart visar hur förhållandena är i Sydafrika. Att i det läget tala om fria fackföreningsrörelser och hoppingivande tecken på en liberalisering är enligt min mening att vara alltför optimistisk. Vi har grundläggande åsiktsskillnader om hur Sverige skall motarbeta apartheidregimen i Sydafrika. I folkpartiet tror vi att direkta insatser från Sverige mot apartheidregimen kan få efterföljd i andra nationer och i internationella sammanhang, inte minst i FN. Jag hoppas att Sverige i FN inte skall lägga ned vapnen mot apartheidsystemet, utan att vi skall fortsätta att fördöma apartheidregimen och därmed så småningom vinna den fullständiga framgången. Jag tror att det är mycket viktigt att Sverige fortsätter att protestera mot apartheidregimen på det sätt som bl.a. anges i denna Sydafrikalag.

Herr talman! Som redan har nämnts av flera talare i debatten får vår överläggning i dag en särskild relief mot bakgrund av de senaste nyhetstelegrammen från Sydafrika. I går arresterades hela ledningen för UDF, Förenade Demokratiska Fronten. Som Rune Ångström nyss sade har vi också hört att flera personer i denna ledning kommer att åtalas för högförräderi, bl.a. deras ledare Albertina Sisulu, som är gift med ledaren för ANC, Walter Sisulu, som sedan ett par decennier tillbaka sitter i fängelse. Också många andra ledare sitter i fängelse. Samtidigt pågår dödsskjutningar i den svarta förstaden Crossroads utanför Kapstaden. Hittills den här veckan är dödsoffren minst tio till antalet. Det är vad vi har hört. Det kan vara betydligt flera. Antalet skadade är ett par hundra. Striderna mellan den svarta befolkningen på 65 000 människor och den tungt beväpnade kravallpolisen pågår fortfarande, medan vi står här och talar. Varför gör invånarna i Crossroads uppror, om jag får använda det uttrycket? Jo, de protesterar mot att den stadsdelen med 65 000 svarta invånare skall utrymmas. Den skall tömmas på 65 000 människor som skall flyttas till ett s.k. hemland, vilket har nämnts förut i debatten. De skall fortfarande kunna åka in till Kapstaden och arbeta på dagtid, vilket betyder att tiden för arbetsresorna kommer att mångdubblas. De får sätta till en stor del av förnatten och kvällen för att komma till jobbet och tillbaka igen. Så visar apartheidregimen sitt rätta ansikte. Man har försökt visa upp ett annat ansikte genom att i parlamentet tillåta en tredje kammare för indier och färgade, vilket skulle utgöra ett bättre blickfång för den internationella opinionen. Man har emellertid nu insett att man inte kan gå vidare på den vägen, för nu kommer även de svarta att kräva sina rättigheter. Då slår man till igen som man har gjort så många gånger tidigare, t.ex. i Soweto och vid alla uppror och dödsskjutningar som har förekommit i Sydafrika. Detta är bakgrunden till vår debatt i dag. Det är glädjande att så många har påpekat denna bakgrund. Frågan är då vad vi skall göra. Vi måste naturligtvis skärpa vår hållning mot denna regim. Vi måste kräva betydligt kraftigare åtgärder från vår egen regering mot detta förtryck. Vi måste så långt möjligt försöka påverka den internationella opinionen i övrigt. Vi har från vårt parti under en lång följd av år krävt långtgående sanktioner från Sverige i form av handelsbojkott och andra avståndstaganden. Detta krav kvarstår naturligtvis. Vår motion från januari förra året behandlas nu i samband med att detta nya lagförslag skall antas. Det är på ett sätt förvånansvärt att moderata samlingspartiet och dess representant här i dag kan hålla med om den allmänna bakgrundsbeskrivningen men i sitt ställningstagande inta en rakt motsatt ståndpunkt. Det är cyniskt och avslöjande för var moderaterna står i dessa frågor. Skulle man följa den analys som man gör och talet om förtryck, borde man också kräva åtgärder från de svenska företagen och inte, som man nu gör, gå tvärtemot och begära att alla de sanktioner som Sverige har lyckats åstadkomma skall bortskaffas och att den lag som finns med alla sina svagheter skall upphöra att gälla. Det är anmärkningsvärt och visar var moderaterna står i sådana här solidaritetsfrågor när det gäller vinster och ekonomiska fördelar jämfört med vad det kostar för dem som blir utsatta, i detta fall den svarta befolkningen i Sydafrika. De svarta organisationerna — ANC under många år och UDF under ett par års tid — har krävt mera bojkott, mera avståndstaganden och mera begränsningar av handeln, fastän det kortsiktigt naturligtvis drabbar också de svarta själva i form av färre arbetstillfällen och kanske sämre ekonomiska förhållanden. Det har krävts av Nelson Mandela, ordförande i ANC, och av hans hustru Winnie Mandela. Det har krävts av paret Sisulu, som jag nämnde nyss. Det krävdes senast av biskop Desmond Tutu, när han var här i Sverige för ett par månader sedan. Vid alla sina framträdande krävde han ökade sanktioner och ökad bojkott. Det borde man lyssna litet mera till, enligt vårt partis mening. Vi har alltså kvar vårt grundläggande krav om ökade bojkottaktioner.

Tanken har aldrig varit att GATT:s bestämmelser skulle utnyttjas för att stödja en förtryckarregim som den i Sydafrika. Ser man GATT:s bestämmelser som ett stöd för apartheidregimen, har man kommit till en förvrängd tolkning av regler som ursprungligen tillkommit av det rent motsatta skälet. Därför finns det enligt vår uppfattning all anledning för den svenska regeringen att undersöka möjligheterna att få till stånd undantag från GATT:s generella regler för att kunna genomföra en ökad handelsoch annan bojkott utan att råka i delo med GATT-reglerna. Det är ett krav som vi har ställt och som vi kommer att fortsätta att ställa. En annan sak som har anknytning till bojkottkravet är Sydafrikas uppträdande i allmänhet i södra Afrika. Sydafrika utövar ett oerhört förtryck och en oerhört stor påverkan i hela regionen, t.o.m. i form av militära aktioner mot frontstaterna, t.ex. Angola och Mogambique. Detta drabbar också svenska biståndsprojekt och svenska biståndsarbeta re. Det är väl ytterligare en anledning till att från svensk sida skärpa hållningen till Sydafrika, vars aktioner mot Angola och Mogambique direkt berör svenska intressen och svensk politik i södra Afrika. Aktionerna medför naturligtvis också rent ekonomiska förluster för svenska staten. Det sker en kapitalförstöring, och skattepengar som är avsedda att användas för bistånd kommer inte till nytta. Det är också någonting att ta ställning till. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till vår reservation 6, som tar upp de här frågorna, och i det sammanhanget göra ett tillägg med anledning av det nya lagförslaget. Vi har krävt licenstvång för export av viktig elektronik och kärnenergiteknik, och det är en viktig fråga när det gäller Sydafrika. Sydafrika är ju liksom Israel en kärnvapenmakt, fast det inte officiellt har erkänts. Dessa länder bedöms allmänt ha kapacitet för att framställa kärnvapen och har också skaffat sig möjlighet att spränga kärnladdningar. Det är då ett direkt brott mot icke-spridningsavtalet, om vi tillåter export av sådan teknologi som kan underlätta Sydafrikas fortsatta uppbyggnad av ett kärnvapensystem. Det borde enligt vår uppfattning ha tagits in i övervägandena inför den nya lagstiftningen. Möjligheten finns ju i lagens 10 §, vilket också berörs i utskottsbetänkandet, där man talar om att regeringen under särskilda omständigheter kan förbjuda bl.a. viss teknologiexport. Jag tycker att utrikeshandelsministern och regeringen skall ordentligt tänka över den här frågan. När det gäller export av kärnenergiteknik och elektronik som kan vara intressant i sammanhanget borde man iaktta en alldeles speciell restriktivitet gentemot Sydafrika. Med detta, herr talman, vill jag övergå till att tala om den nya lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia. Från vårt partis sida anser vi att det är bra att det finns en sådan lag. Vi stödde tillkomsten av den nuvarande lagen. Den har haft och har fortfarande stora brister, men den har varit ett steg i rätt riktning. Den förändring av lagen som nu föreslås betraktar vi närmast som en breddning. Vi har däremot ganska svårt att se att det har blivit någon avsevärd skärpning av lagen. Det är emellertid en breddning av lagens bestämmelser, och det finns på vissa punkter skärpningar som är ett steg i rätt riktning. Vi har under utskottsbehandlingarna försökt att i möjligaste mån driva på utvecklingen till en så bra lagtext som möjligt. Det finns punkter där vi tycker att den nya lagen är en förbättring. Förbudet mot långivning och förbudet mot finansiell leasing är ett framsteg liksom skyldigheten för svenska företag att lämna uppgifter om löner och anställningsvillkor och, kanske inte minst, skärpningen av vapenembargot. Det kommer nu att finnas möjligheter att vidga bedömningen i fråga om export av krigsmateriel. De förnämliga terrängfordon som vi tillverkar här i Sverige kommer t.ex. inte längre att kunna säljas till sydafrikansk polis och militär. Det är sådana punkter i den nya lagen som vi tycker är mycket bra. Den kritik vi har framfört sammanfaller i många stycken med vad övriga kritiker har anfört mot den här lagen. Framför allt gäller det naturligtvis dispensreglerna, som enligt vår uppfattning på många sätt har uppmjukats i stället för att skärpas. Vi har opponerat oss mot dispensen på 100 000 kr. för leasing, men det är kanske en mindre fråga, och vi har inte gått vidare med den. När det gäller dispenserna i 6 § har vi varit väldigt kritiska, och vi har liksom många andra krävt att man skall sätta ett stopp 1990 för dessa dispenser. När vi behandlade frågan i näringsutskottet, som ju har haft lagtexten som underlag för ett yttrande vilket också finns med i utrikesutskottets betänkande, hade vi skrivningar och förslag som var betydligt mera långtgående än vad man nu har åstadkommit i utrikesutskottet. Vi beklagar att utrikesutskottet inte har kunnat ansluta sig till vad majoriteten i näringsutskottet — alltså alla undantagandes moderaterna — kom fram till. Det hade betytt en avsevärd förbättring av lagtexten.

Vi antog i näringsutskottet ett yttrande om att riksdagen kunde ta detta som ett uttalande till regeringen. Detta har nu tagits bort i utrikesutskottets behandling, och jag vill beklaga det djupt. Det hade inneburit en skärpning av ståndpunkten att inga dispenser skall lämnas efter 1990. Den andra viktiga frågan är naturligtvis 8 §. Från vår sida har vi till att börja med krävt att den helt och hållet skulle tas bort ur lagtexten, eftersom vi ser den som den sämsta biten i den nya lagen. Det handlar där om generell dispens, och det betyder, som vi ser det, en möjlighet för regeringar av olika slag, som kan komma, att ganska smidigt gå förbi licensgivandet och kravet på tillstånd varje gång man vill göra nya investeringar. Genom att ge det här löpande tillståndet för investeringar enligt 8 § förenklar man lagen, säger man. Vi anser att det försämrar lagen och är en uppmjukning av den gamla lagtexten, enligt vilken tillstånd måste sökas från fall till fall. Det har framställts flera motionsyrkanden i det här fallet. Vi har i näringsutskottet diskuterat också detta ganska ingående bland de fyra partier som varit intresserade av att få en så bra skrivning som möjligt i de här frågorna.

Jag beklagar att socialdemokraterna, framför allt i utrikesutskottet, inte har kunnat ansluta sig till socialdemokraterna i näringsutskottet och gå med på en sådan kompletterande skrivning. Detta skulle ha betytt att motionsyrkanden från skilda håll hade blivit tillgodosedda. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservation 2, där denna punkt tas upp. Slutligen: Beträffande Namibiafrågan tycker vi att det är ganska klart att man borde ha anslutit sig till den kraftiga skärpning som vi och andra har föreslagit. Här finns det inga som helst hinder från GATT:s synpunkt att peka på, eftersom man inte kan åberopa att GATT-reglerna skall gälla för Namibia. Det skulle åtminstone ha inneburit en ganska kraftig markering från Sverige och den svenska regeringen, om man hade gått med på att skärpa handelsbestämmelserna — import och export — när det gäller Namibia. Vi har reserverat oss på den punkten, och jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservation 9.

Herr talman! Alla företrädare för oppositionspartierna har med olika ordvändningar fördömt apartheid och givit ganska ingående skildringar av den situation som den färgade och svarta befolkningen i Sydafrika lever i. Jag har ingen anledning att repetera denna berättelse utan noterar bara att det är mycket bra att det är så stor samstämmighet i den svenska riksdagen när det gäller att fördöma dessa vidriga brott mot grundläggande mänskliga rättigheter som förekommer i den sydafrikanska republiken. Jag tror att man har all anledning att säga att några förbättringar när det gäller de svartas förhållanden inte har kunnat skönjas på senare tid, snarare tvärtom. Därför vänder jag mig emot Margaretha af Ugglas inlägg, där hon säger att det trots allt kan skönjas vissa förbättringar. Jag tror att detta är en felaktig beskrivning. Situationen har blivit värre, och rapporterna under de senaste dagarna understryker i stor utsträckning att det förhåller sig på detta sätt. Den svenska Sydafrikalagen skall, herr talman, ses som en del i Sveriges medverkan i kampen mot apartheid, där också hela vår politik när det gäller de andra länderna i södra Afrika utgör en del i denna strävan. Jag vill gärna notera, även om vi skall ha en biståndspolitisk debatt litet längre fram i vår, att moderata samlingspartiet i sina biståndspolitiska motioner kräver att stödet skall minskas till randstaterna i södra Afrika med 185 miljoner i förhållande till regeringsförslaget. Som jag upplever detta är det en beklaglig markering av ett minskat intresse för de länder där man från de svartas sida verkligen försöker göra en insats och bygga upp ett angrepp mot apartheidpolitiken. Det minskade stödet till länderna i södra Afrika och oviljan att medverka till Sydafrikalagen från moderata samlingspartiets sida tycker jag är beklagligt, även om jag uppskattar deklarationerna emot apartheid. Herr talman! Jag vill gärna notera som en verkligt betydande händelse i riksdagen att det socialdemokratiska partiet, centerpartiet, folkpartiet och vpk är överens om att vi behöver Sydafrikalagen. Jag har ingen anledning att i något avseende polemisera mot det inlägg som utskottets vice ordförande Sture Korpås gjorde eller mot det inlägg Rune Ångström gjorde. Jag noterar denna enighet. Den betyder mycket för vår strävan att försöka få andra länder i det internationella samfundet att sluta upp i olika typer av aktioner mot apartheid. Det finns de som säger att den nu gällande Sydafrikalagen egentligen inte har medverkat till någon förbättring i Sydafrika. Den skulle vara betydelselös, och därför skulle man kunna avstå ifrån den. Sydafrikakommittén säger att möjligheterna att positivt påverka utvecklingen har varit begränsade, att resultatet inte är särskilt uppmuntrande. Jag tror att det finns anledning att hålla med om det. Det vore fel att säga att vi har lyckats knäcka apartheid med hjälp av den svenska Sydafrikalagen. Det har vi naturligtvis inte. Men att vi tillämpar denna lagstiftning har också ett internationellt symbolvärde, och det är ett av skälen till att vi vill behålla och dessutom skärpa den. Det lagförslag som utrikesutskottet nu tillstyrker innebär en betydande skärpning av Sydafrikalagen. När det gäller framtiden för de svarta i Sydafrika är vi optimistiska — och det måste vi vara. Av det skälet är vi inte beredda att helt dra undan svenska företags möjligheter att försöka överleva i Sydafrika tills den dagen kommer då apartheidpolitiken försvinner. Det är skälet till att den här möjligheten till fotfäste finns. Företagen kan i begränsad utsträckning ersätta vad som är förslitet. De får inte utvidga sin verksamhet, men vi accepterar att de kan fortsätta i den begränsade utsträckning de gör. Jag tror också att det är mycket viktigt, herr talman, att man försöker undvika att göra den här lagens tillämpning alltför administrativt krånglig. Det är skälet till att det accepteras att ett belopp på upp till 100 000 kr. kan få användas utan särskilda tillstånd, under förutsättning att det gäller en ersättning av vad som blivit förslitet. Det är en liten summa pengar. Det kan bli fråga om litet möbler eller liknande. Att underställa alla dessa småärenden en administrativ behandling skulle vara att krångla till det hela, och det skulle kosta en massa pengar för kontroll. Den skärpta lagstiftningen innebär, som tidigare sagts, förbud mot att låna ut pengar eller att skriva på borgensförbindelser åt den sydafrikanska staten eller de sydafrikanska myndigheterna samt förbud mot finansiell leasing. Problem kan uppstå när sådan här verksamhet utförs av dotterföretag i andra länder. Därför riktas lagen också mot de svenska företagens dotterföretag. Detta kan naturligtvis leda till vissa komplikationer i relationerna till andra stater. Det är denna diskussion som tas upp i det OECD-uttalande som Margaretha af Ugglas har hänvisat till. Det har från olika motionärers sida önskats vissa ytterligare restriktioner, t.ex. en bestämmelse om för hur lång tid dispenser kan ges. Jag tror att det är ganska klokt att vi inte heller här krånglar till det för mycket utan att vi låter hela den här frågan bli föremål för en översyn under de närmaste åren. Utskottet ställer sig bakom tanken att frågan senast den sista december 1990 skall ha gåtts igenom, och att vi skall kunna få en revision av Sydafrikalagen. Det finns nu en rad frågor där vi inte är beredda att binda utredningen, utan vi vill låta den vara så förutsättningslös som möjligt. Detta är inte heller, som vii utskottet ser det, något som gör att företagens möjligheter att utvidga sin verksamhet i Sydafrika på något sätt påverkas. Det får inte ske någon utvidgning av verksamheten, det får endast ske en viss ersättning av försliten materiel. Det ger möjlighet för företagen att överleva, om de så önskar, tills den dagen kommer då apartheidpolitiken har avskaffats och då Sydafrikas folk är fritt igen. Namibiafrågan skall jag bara nämna med ett par ord. Handeln med Namibia är utomordentligt liten. Den varierar något från år till år. Den direkta handeln gick när det gäller svensk import ett av de år vi har granskat upp till 29 000 kr. Det motsvarar några pälsar. Utskottet har menat att det är för små belopp det handlar om för att man på grund av detta skall införa en ny princip i vår utrikeshandel och totalförbjuda handeln med Namibia. Handeln har en för liten omfattning för att man skall göra detta. Den stora handeln med Namibia har vi ingen överblick över. Det gäller varor — diamanter och annat — som går genom Sydafrika och som kommer ut på marknaden i Amsterdam och på andra ställen. Vi har ingen aning om varifrån de sakerna kommer — det har vi ingen kontroll över. När den stora boven, Sydafrika, klarar sig är det kanske inte rimligt att sätta åt offret, Namibia, för den lilla handel som det trots allt rör sig om. Av det skälet har vi avvisat ett förslag om sanktioner i detta avseende. Herr talman! Jag vill sluta där jag började genom att säga att det är mycket viktigt för oss alla att vi slår vakt om de strävanden som finns i vårt land, ute i de breda folklagren, att fördöma apartheidpolitiken. Vi bör informera om vad som händer i Sydafrika. Vi skall också ge pengar till information utomlands, via våra folkrörelser, om Sydafrikasituationen. Målet skall vara ett fritt södra Afrika, förbättrade levnadsförhållanden för alla folk i södra Afrika, avskaffandet av apartheid och ett liv i mänsklig värdighet för alla människor i södra Afrika. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag har inga möjligheter att vara vare sig optimist eller pessimist beträffande utvecklingen i Sydafrika. Vad Sverige kan göra är att på de sätt som är möjliga och med de medel som vi kan utnyttja söka verka för en fredlig utveckling. Det måste vara en gemensam förhoppning i denna kammare att det skall gå att verka för en sådan, att apartheidsystemet kan avskaffas och att det blir en fredlig och demokratisk utveckling i Sydafrika. Vad vi vänder oss emot, Stig Alemyr, är Sydafrikalagens förbud mot investeringar. Det är faktiskt ett avsteg från etablerad svensk politik, från en mycket viktig princip i svensk utrikespolitik som vi är eniga om i alla andra fall. Vi i moderata samlingspartiet tycker att detta är en oerhört viktig folkrättslig princip och att det är allvarligt att vi gör ett avsteg från den. Genom avsteget från vår grundläggande uppfattning kan det hävdas att vi indirekt, ur folkrättslig synpunkt, erkänner det rättfärdiga i sanktioner som stormakter utan stöd i FN:s säkerhetsråd inför som ett led i sin utrikesoch handelspolitk. Vi menar att ensidiga sanktioner strider mot svensk utrikespolitik, som vi alla i grunden egentligen är eniga om. Det är därför som vi har sagt nej till denna lag.
Herr talman! Jag är naturligtvis, som jag har sagt tidigare, mycket nöjd med att vi har Sydafrikalagen. Jag är också i vissa stycken nöjd med de nya bestämmelser som har tillkommit. Jag vill beteckna dem som en breddning av lagen, vilket är bra. Stig Alemyr nämnde ingenting om 8 §, som är en nyhet i lagen och som det skulle vara intressant att få höra något ytterligare om. Jag tyckte att vi kom fram till en mycket bra kompromiss i näringsutskottet. Det enda som krävdes var ett litet tillägg i 8 §. Det skulle vara intressant att få höra vilka argument som har anförts av utrikesutskottets majoritet för att inte gå med på denna klara förbättring av lagen, som jag tror skulle ha uppfattats mycket positivt på många håll. När det gäller tidsbegränsningen för dispenser till 1990 har vi, som jag sade tidigare, inte drivit denna fråga vidare. Efter de diskussioner som vi förde i näringsutskottet släppte vi i utrikesutskottet kravet på en tidsbegränsning till 1990. Det gjorde vi naturligtvis med utskottets skrivningar som underlag. Detta ställer självfallet ökade krav på regeringen. Om det inte blir bättre, måste regeringen ganska snart ta itu med denna fråga. Regeringen kan då inte bara sätta sig ned och hänvisa till att det finns en utredning som i god tid före 1990 skall ta sig an problemet. Det var detta som vi stödde oss på när vi släppte tidsbegränsningskravet, som också är mycket viktigt i dessa sammanhang. Det talas här mycket om tredje land och om OECD:s protester, som i dag på morgonen har slagits upp ganska stort i en högertidning. Skulle vi vika oss för påtryckningar från det internationella kapitalet på det sätt som här framtonar, tycker vi från vårt partis sida att det är ganska dåligt beställt med den svenska självständigheten. Det finns grund för att avvisa propåerna om att lagen skulle vara ett brott mot OECD-reglerna. Det bör framhållas. De som egentligen stöder utvecklingen i Sydafrika, det är de verkligt reaktionära kretsarna i USA, men de gör det emot en ganska stor amerikansk opposition, som är mycket kritisk mot Sydafrika. Som jag nämnde tidigare har Sydafrika stöd också från Israel, som har ett omfattande utbyte med Sydafrika på alla plan, inte minst på det militärindustriella planet. Men i Övrigt är det en ganska kraftig internationell opinion emot vad som händer i Sydafrika. Slutligen några ord om handeln med Namibia. Det är alldeles riktigt som Stig Alemyr säger, att vår handel med Namibia uppgår till mycket små summor. Men just därför skulle vi mycket väl ha kunnat göra en politisk markering. Man skulle inte ha behövt hänvisa vare sig till GATT-bestämmelser eller till att det ekonomiskt skulle kunna skada Sveriges handel osv. Det hade inte kostat oss någonting att redovisa ett avståndstagande genom en bojkott mot Namibia. Argumentet att handeln går över Sydafrika tycker jag är ett argument för vår ståndpunkt, eftersom det visar att Namibia är beroende av att kunna frakta varorna den vägen, vilket strider mot FN-beslutet om Namibias självständighet.
Herr talman! Jag vill först kommentera den sista fråga som Oswald Söderqvist tog upp. Vi har med stort intresse läst näringsutskottets yttrande och haft en lång diskussion om det, men i våra egna bedömningar har vi kommit fram till att något tillägg till 8 § inte behövs. De mål som åsyftas kan man nå utan att göra någon ändring av lagtexten. Det är hela skälet till att någon kompletterande lagtext inte har presenterats riksdagen. Till Margaretha af Ugglas vill jag gärna säga att det är klart att vår Sydafrikalag om förbud mot investeringar i Sydafrika innebär ett avsteg från etablerad svensk utrikespolitik. Men det är här fråga om ett undantag, och det görs för att markera hur avskyvärd Sverige anser att apartheid är. Det går aldrig att missförstå detta. Vi har nämligen i olika sammanhang deklarerat att avsteget gäller Sydafrika och att vi därmed icke gör något generellt avsteg från principerna för vår handelspolitik. I Förenta nationerna och i andra internationella fora har vi otaliga gånger deklarerat detta, och inget land i världen kan därför hysa någon som helst tveksamhet om vad Sverige menar på denna punkt. Därför skulle det vara utomordentligt värdefullt om hela riksdagen, även moderata samlingspartiet, ville vara beredd att medverka till förbud mot investeringar i Sydafrika, så att vi därmed fick större styrka bakom våra försök att få även andra länder att medverka till att skapa en vidgad internationell solidaritet med de svarta människorna i Sydafrika.
Herr talman! Jag lyssnar naturligtvis på Stig Alemyrs deklaration och vet att det är den som den svenska regeringen för fram. Det är rätt av regeringen att markera att vi inte vill lämna det internationella regelsystemet, eftersom det är livsviktigt för Sverige som nation. Men frågan är hur andra nationer uppfattar detta. I utrikesutskottet har vi ju fått ta del av en promemoria som visar att andra nationer icke uppfattar saken som så enkel som vi vill framställa den och att man bl.a. inom OECD har ställt frågor till Sverige, eftersom man anser att det gäller extraterritoriell lagstiftning. Vi vill alltså framställa den här frågan som enkel, men andra nationer uppfattar den inte som enkel. Det visar att detta ändå är ett brott mot det internationella regelsystemet, som är livsviktigt för Sverige som en liten nation med en stor handel.
Herr talman! Jag betvivlar självfallet inte ett ögonblick att man i utrikesutskottet har läst näringsutskottets yttrande. Enligt min mening innebär 8 § något nytt. Den innebär faktiskt den största förändringen i den ny lagen jämfört med den gamla. Den öppnar för, som Stig Alemyr uttryckte det, en mindre byråkratisk handläggning, och vi ser den generella dispensgivningen som ett sätt att ganska smidigt komma ifrån den typ av rabalder som förekommit under tidigare perioder, då man har fått ge dispens till SKF, Sandvik m.fl. Nu slipper man ifrån detta, allting går smidigt och de här investeringarna kan fortsätta. Det har riktats en mycket stark kritik mot detta. Den lilla återstod av kritik som finns har uttryckts i vår reservation nr 2 om att tidsbegränsa åtagandet enligt 8§ genom en liten komplettering. Vi tycker att det hade varit bra med en sådan komplettering. Det går naturligtvis att hävda, som utskottet har gjort i sin skrivning, att en skärpning skulle kunna få den ena eller andra negativa konsekvensen, men det hade inte skadat om tidsgränser hade angivits. Herr talman! Jag vill slutligen yrka bifall till de reservationer som avgivits från vpk:s sida och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är klart att en tidsbegränsning kunde ha skrivits in i 8 §, men eftersom regeringen ändå kan företa en sådan begränsning i sitt beslut var det inte nödvändigt. Det är inga stora skillnader i uppfattning mellan näringsutskottet och utrikesutskottet. Utrikesutskottet bedömde det icke vara nödvändigt att föra in en tidsbegränsning i lagtexten — näringsutskottet tyckte att man kunde göra det. I stort sett är det ingen som helst skillnad mellan de båda utskottens synpunkter beträffande vad som kommer att hända. Margaretha af Ugglas! Det papper vi fått från OECD behandlar tekniska saker. Det visar att det är svåra problem. Jag vill inte påstå att detta med dotterföretag som investerar i Sydafrika är en enkel fråga. Det kan komma i kollision med både svensk lagstiftning och exempelvis brittisk lagstiftning. Den diskussionen har kommit från Storbritannien. Det är ett svårt problem, som vi får lösa på något sätt. Av dessa tekniska skäl får man inte hindras att göra den större insatsen mot apartheid i Sydafrika. Det är litet olyckligt om Margaretha af Ugglas just hänvisar till att det är tekniskt besvärligt och att vi därför inte vill göra någonting. Det är vår vilja att göra en insats och att göra det allra bästa av denna insats för de svarta människorna som är det avgörande. Jag upprepar att jag beklagar att det inte kan vara total enighet om detta i den svenska riksdagen.